Herr talman! Fru Thunvall försökte göra gällande att det här nog inte Tisdagen den var ett brev till statsministern när han var i tjänst utan att det kunde 29 april 1975 vara ett brev av rent personlig karaktär. Jag vet inte vad det då skulle vara — om Fidel Castro önskade Olof Palme gott nytt år eller så. Jag - Granskning av har litet svårt att tro att det behövs en lång skriftväxling för det. statsrådens Det är nog inte heller särskilt lätt att göra gällande att det var ett tjänsteutövning brev till statsministern i hans egenskap av partiordförande. Däremot torde — m.m. det vara ganska klart att det var ett brev till statsministern i hans egenskap av statsminister. Han har själv uttalat sig i frågan om bilaterala ange Statsministerns lägenheter med Cuba. Att det i det här fallet skulle vara fråga om nå — skriftväxling med gonting annat än ett tjänstebrev sett ur statsministerns synpunkt har = utländsk regeringsjag svårt att acceptera. Är det fråga om tjänsteangelägenheter skall brevet — chef diarieföras, det är helt klart. Om det skall vara ett hemligt eller ett öppet diarium är en annan sak som jag inte kan ta ställning till här. Vi har dock en lagstiftning att följa, fru Thunvall. Även om jag förstår att en herre som Fidel Castro gärna vill hålla innehållet i ett brev till Olof Palme hemligt så kan inte vi för den skull frångå våra regler.
Herr talman! Den irritation, som enligt statsministerns vapendragare kan uppstå i kontakterna mellan Sverige och Cuba om brevet offentliggörs, ligger väl utanför dagens diskussion. Det är inte tal om att offentliggöra brevet, utan i första hand fråga om att diarieföra det. Jag tror inte att Fidel Castro blir det minsta irriterad om han får reda på att det brev han skrivit till Olof Palme i Sverige diarieförts i ett hemligt diarium. Jag tror inte alls att det påverkar hans sinnestillstånd. Det är helt enkelt en ordningsåtgärd och ingenting annat. Enligt internationell praxis diarieförs brev som rör tjänsten. Eftersom vi nalkas middagstimmen, skulle jag vilja avsluta med en liten anekdot från Uppsala. En man förklarade: ”Jag dricker brännvin, bara när jag äter ölsupa.” Det var hans första tes. Den andra tesen löd: ”All mat är ölsupa.” Om jag nu vänder på fru Thunvalls beskrivning, skulle resultatet bli ungefär följande: Alla brev skall diarieföras som inte är personliga. Har ett brev inte diarieförts är det personligt.
Herr talman! Herr Lindahl i Hamburgsund framhåller att alla brev som kommer till statsministern skall diarieföras. Men det finns inte utsagt i några av de riktlinjer vilka man har att följa. Det skulle i så fall vara en skärpning, som vi inför här i dag och som helt skulle utestänga statsministern från att över huvud taget ha personliga kontakter. I mitt anförande betonade jag att det kan finnas vissa hänsyn att ta till den utländske mottagaren eller avsändaren. Men jag framhöll också att detta inte är det helt avgörande vid bedömningen. I debatten har man försökt göra gällande att statsministern skulle ha 173 handlat fel och att han inte har en möjlighet att bedöma huruvida brev som han får skall diarieföras. Det är märkligt att man kan påstå något sådant, när dessa riktlinjer ändå finns inom statsministerns eget kansli och inom statsrådsberedningen. Det är givet att statsministern följer dessa principer. Man har hela tiden velat göra gällande att det måste stå någonting hemligt och anmärkningsvärt i detta brev, eftersom det inte är diariefört. Jag vet inte mer om brevets innehåll än herrarna, men jag har förtroende för statsministern. Sedan må herr Hernelius mena att vi socialdemokrater har det i alla händelser. Men i detta speciella fall, där statsministern även har sin egen statsrådsberednings riktlinjer att falla tillbaka på, litar jag på att statsministern har bedömt saken på ett från principiella synpunkter riktigt sätt. För den skull vill jag inte säga att den anekdot som herr Hernelius avslutade med behöver vara tillämplig.
Herr talman! Det är uppenbart att jag måste ta upp det ytterligare en tredje gång för att fru Thunvall skall förstå vad jag menar. När ett brev kommer till statsministern i hans egenskap av statsminister och har med hans tjänsteåligganden att göra, skall det diarieföras. Därmed är ju de rent privata breven undantagna, fru Thunvall.

Det finns ju gåvor av så vitt skilda slag, gåvor som överbringas i samband med bistånd till u-länder och gåvor i form av, som i det här fallet, kulturföremål. Ibland har regeringen efter hörande av förvaltande myndigheter avgjort frågan, ibland har riksdagen beslutat. Här är uppenbarligen en växlande praxis. 1809 års regeringsform talade bara om fast egendom, som inte fick avhändas kronan utan riksdagens samtycke. Lös egendom reglerades enligt praxis, där anslagsbeslutet skulle vara vägledande. Genom budgetreglering av olika anslagsbeslut har riksdagen givit regeringen direktiv, men i fråga om den lösa egendom som tillkommit under gången tid på annat sätt än genom anslagsbeslut — krigsbyten och annat sådant — var rättsläget flytande. som statsgåvor också att riksdagen därvid kan förbehålla sig tillståndsgivningen. När vi som står bakom det särskilda yttrandet E har tyckt att rättsläget är dunkelt och därför efterlyser klarare regler vid överlämnande av statlig gåva, menar vi naturligtvis inte att man måste ändra på grundlagen.

Just med tanke på att gåvor är av så vitt skilda slag skulle vi då bättre veta vem som har rätt att handlägga de olika fallen. Man kan naturligtvis ha olika mening om huruvida rättsläget är klart eller ej, men att det har varit uppe till diskussion tycker jag vittnar om att här kan ytterligare insatser göras för att skapa klarhet.

Fru talman! Det är klart att man kan tycka att det är väl beställt som det är, men ingenting är så bra att det inte kan bli bättre. Eftersom det finns en klar fingervisning i grundlagens 9 kap. 9 § att vi kan fastställa regler ”i den omfattning som behövs”, tycker jag att man skall ta det tillfället för att skapa större klarhet. Jag vill än en gång betona, herr Johansson i Malmö, att det gäller gåvor av vitt skilda slag i ståndssammanhang, inte bara kulturföremål utan också annat som det kan vara lämpligt att ha ett regelsystem för. Jag tycker att det är väl befogat med detta särskilda yttrande.

Fru talman! Vi har inte reserverat oss i den här frågan. Det föreligger endast ett borgerligt särskilt yttrande. Frågan om lagrådsgranskningen sedan obligatoriet avskaffades 1971 har behandlats här i kammaren vid flera tillfällen. Som jag har upplevt debatten under den korta tid jag haft förmånen att delta i den, har den bedrivits som ett växelspel mellan regeringspartiet och de borgerliga med i stort sett samma turer varje gång. Vi har från vårt håll anmärkt på att antalet lagrådsremisser kraftigt har sjunkit. Under 1970 remitterades ett sextiotal propositioner, 1971 ett trettiotal, 1972 var det 15, 1973 var det 13 och det nu aktuella granskningsåret, 1974, endast 10. Från regeringspartiet har man genmält att arbetsbelastningen på lagrådet hindrat remiss i större utsträckning och att lagrådets funktion skulle diskuteras. Men ännu har ingen mer ingående diskussion kommit till stånd. Och ingen större förändring har skett i praxis. Fortfarande förefaller det som om valet av propositioner som sänds i väg är beroende på tillfälligheter, tillfälligheter i form av departementens egen tidsnöd, propositionens omfattning, inställningen till nyttan av lagrådsgranskning, som synes kunna skifta de olika departementen emellan. De 32 propositioner som där räknats upp uppvisar givetvis en mycket skiftande grad av juridisk-teknisk svårighet. Bland de propositioner som framför andra borde ha granskats vill jag peka på tre i hög grad processtekniska lagar, lagar om inrättande av och/eller stora förändringar av domstolar, nämligen lag om rättegångar i arbetstvister, lag om fastighetsdomstol och lag om bostadsdomstol. Genom dessa tre lagar har under ett enda år skett en förhållandevis stark utveckling av special processen. Frågor som rör denna är av så rent juridisk-teknisk art att det verkligen är förvånande att inte vår högsta juridiska expertis, lagrådet, tillåtits granska förslagen. Vad man inte redovisat i bilaga 7 är vilka lagförslag som inte skulle ha hänvisats enligt de obligatoriska reglerna men som kunde ha hänvisats enligt de nu gällande fakultativa reglerna. Av intresse hade givetvis endast varit större och viktigare lagförslag. Man har emellertid bedömt det som orealistiskt att åstadkomma en dylik redovisning. Och jag måste därför nöja mig med att upprepa det allmänna påpekandet. Då man införde fakultativ lagrådsgranskning var det meningen att vidga denna till väsentliga lagar inom området utanför det tidigare obligatoriska. Så har inte skett i nämnvärd omfattning. Endast två av de remitterade tio skulle kanske ha fallit utanför de tidigare obligatoriska reglerna, nämligen förslag till aktiefondslag och förslag till lag om kreditpolitiska medel. Fru talman! Man måste här ställa sig två frågor. För det första: Varför behövs lagrådsgranskning? För det andra: Vad skall man göra för att möjliggöra en mer omfattande lagrådsgranskning? Den första frågan kan kommenteras på följande sätt: Lagstiftningstakten är i dag högt uppdriven. Den höga ambitionsnivån inom departementen kan därför ta sig uttryck i otålighet över den tidsfördröjning en remiss till lagrådet innebär. Men innan man låter dylika tidssynpunkter bestämma borde man besinna den andra sidan av den höga lagstiftningstakten, nämligen att departementen kanske inte alltid hinner genomarbeta lagförslagen lika grundligt som tidigare. Kanske just den höga takten gör en lagrådsgranskning mer behövlig än under ett tidigare mindre hetsigt lagstiftningstempo. Om man nu haft tidsnöd under utarbetandet av ett lagförslag och man inte heller anser sig ha tid att sända förslaget till lagrådet för granskning, på vilket stadium och av vem skall korrigeringar göras? Ja, en börda faller givetvis på det utskott som blir tilldelat propositionen. Och det kan då bli som fallet blev med propositionen om ändring i föräldrabalken m.m., gällande grunderna för omyndighetsförklaring. Lagutskottet fick ägna mycken tid åt detta förslag, inte minst för att rätta en ofullständigt genomarbetad svenska med syftningsfel etc. Lagrådets objektivitet, dess noggrannhet, dess förmåga att vända och vrida och granska problemen från olika håll — allt borgar för att de produkter som passerat granskningsproceduren får en hög juridisk kvalitet. Vi måste hålla fast vid den stora fördel som ligger i möjligheten till lagrådsgranskning. Så kommer den andra frågan: Vad skall man göra för att få en meningsfull lagrådsgranskning? Jo, i första hand — har vi gjort gällande i vårt yttrande — dra upp riktlinjer för vilka förslag som skall remitteras. Men dessutom borde man kanske diskutera arbetsformerna och sammansättningen av lagrådet. Det är en sak som jag tycker är viktig att framhålla redan nu, även om det kanske är att föregripa en framtida utredning om lagrådets sam mansättning och arbetsformer. Om lagrådet tar lång tid för att granska vissa lagförslag, betyder det inte nödvändigtvis att lagrådet arbetar långsammare än tidigare. Min uppfattning är att lagrådet arbetar effektivt och noggrant men att granskningen blivit alltmer tidskrävande därför att förslagen stundom är sämre genomarbetade än tidigare. Man skulle kunna diskutera att minska antalet justitieråd till två och på så sätt lagrådet till tre ledamöter, alltså två justitieråd och ett regeringsråd. På det sättet kunde man få tre eller fyra lagrådsavdelningar i arbete utan större personalökning. Vidare skall noteras: Alla lagförslag som remitterats till lagrådet har av detta korrigerats. Och dessutom: Den möjlighet som nu finns för utskottsminoritet att påfordra remiss har inte använts i något fall. Till slut vill jag göra ett principiellt påpekande beträffande konstitutionsutskottets lagrådsgranskning. Vår uppgift är inte endast att för kammaren redovisa statistik över antalet remisser. Vår uppgift är att granska. Majoriteten i utskottet har haft en annan mening och nöjt sig med redovisningen av remisser till lagrådet. Formuleringen av vårt särskilda yttrande har gjorts bl.a. för att poängtera vår uppfattning även beträffande KU:s plikt att uttala ett omdöme.

Fru talman! Den fråga som vi nu diskuterar, lagrådsgranskningen, är ju också en perenn i våra konstitutionella debatter. Utgångspunkten är den att vi fram till 1971 hade en ordning som innebar, att lagförslag som föll inom vissa omfattande områden — främst inom vad som med den gamla grundlagens terminologi kallades allmän civil och kriminallag — obligatoriskt skulle remitteras till lagrådet för granskning innan regeringen lade fram en proposition i riksdagen. Detta gällde oavsett hur obetydlig eller enkel den föreslagna lagändringen var. Genom samhällslivets allmänna utveckling hade det så småningom blivit så att en mängd lagar tillkommit, som var minst lika omfattande och betydelsefulla i lagsystemet och viktiga och ingripande för den enskilde individen som de som obligatoriet omfattade. Gränsdragningen mellan de grupperna av lagar var dessutom oklar. År 1971 togs bestämmelserna om den obligatoriska lagrådsgranskningen bort. Lagrådsgranskningen gjordes fakultativ. Det var enligt min mening en vettig reform. Syftet med den reformen var att man skulle slippa omgången över lagrådet i mindre frågor. Det var det ena ledet. Det andra ledet var att man skulle utnyttja lagrådets granskning i viktiga lagfrågor, oavsett om dessa frågor tillhörde den ena eller den andra kategorin av lagar. Den uttalade avsikten var dock ingalunda att man skulle avskaffa lagrådsgranskningen. Men det är det som är på väg, såvitt jag kan förstå, och det är därför som vi från utskottsminoritetens sida år efter år tagit upp den här frågan. Det är också därför som vi väckt motioner om en ny lagstiftning på området.

Tvärtom. Regeringen visar stor flit i lagstiftningsarbetet. Den lista som är sammanställd i KU-promemorian visar att en lång rad propositioner skulle ha gått till lagrådet, om man tillämpat det gamla obligatorieområdet. Lägger man till detta alla de andra lagar som faller utanför detta område men som från saklig synpunkt borde ha gått till lagrådet, så blir listan än längre. Lagrådsgranskningen är således, såvitt jag kan se, på väg att försvinna. Inte heller finns det någon spårbar princip bakom regeringens användning av lagrådet. Det tycks vara tid och lägenhet som råder, och i flertalet fall har man således inte ansett sig ha vare sig tid eller lägenhet. Nu kan man naturligtvis, som fru Jacobsson gjorde, ställa frågan: Har då denna lagrådsgranskning någon betydelse? Ja, vi inom minoriteten anser det. Den har betydelse för den rättsliga granskningen innan regeringen går till riksdagen med en proposition. Den har också betydelse för riksdagens och de enskilda riksdagsledamöternas bedömning av lagförslagen. Att granskningen har betydelse anges f.ö. på ett lakoniskt sätt i utskottets granskningspromemoria på s. 153 i anslutning till redovisningen av de 10 propositioner som trots allt gått till lagrådsgranskningen 1974. Där står: Regeringens hantering av den fakultativa friheten har, som jag tidgare nämnt, också motiverat motioner om lagändringar. Dessa motioner vilar i KU, och det blir för den skull anledning att återkomma till den positiva sidan av frågan — dvs. förslagen om hur institutet bör vara reglerat — när de kommer upp till sakbehandling.

Fru talman! Jag vill till detta föredömligt korta inlägg bara lägga att det är riktigt att vi senare kommer tillbaka till den positiva regleringen av lagrådsgranskningen. Men vad vi tagit upp i granskningsbetänkandet är ju den administrativa praxis — för att använda ett av herr Johanssons i Trollhättan favoritord — som har tillämpats i den här frågan. Vi har genom vårt särskilda yttrande velat fästa riksdagens uppmärksamhet på vilken utveckling som härvidlag är på gång.

Enligt riksdagens beslut bör arbetet omfatta ”en kartläggning av möjligheterna till omedelbara besparingar, en analys av resursanvändningen på längre sikt samt åtgärder för att få till stånd en snabbare rationalisering och en förbättrad planering i den offentliga verksamheten. Ett viktigt led i arbetet bör också vara att försöka skapa effektivare instrument för statsmakternas planering och styrning av den offentliga verksamheten och för att mäta effektiviteten inom den offentliga sektorn. En självklar utgångspunkt för utredningsarbetet måste vara, att den uppnådda välfärdsnivån bibehålls och att de förslag som arbetet mynnar ut i på sikt höjer välfärdsnivån. Arbetet bör omfatta hela det statliga utgiftsområdet och utgå från en helhetssyn på de offentliga utgifterna.” I direktiven till utredningen har emellertid sagts att det inte bör ankomma på utredningen att behandla frågor som rör statsförvaltningens organisation, uppgifter och funktionssätt samt metoder för styrning och planering av den statliga verksamheten. Utredningens huvuduppgift måste därför bli att pröva om några statliga verksamheter kan läggas ned eller kraftigt reduceras och om några statliga transfereringsutgifter kan upphöra eller betydligt minskas. I vad gäller den första delen av utredningens huvuduppgift vill jag fråga: Hur skall man kunna pröva detta när man inte får syssla med statsförvaltningens organisation, uppgifter och funktionssätt? I fråga om majoritetens uttalande att årets riksdag avvisat förslag om tilläggsdirektiv vill jag erinra om att det granskningsbetänkande som nu föreligger avser 1974. Vår uppfattning är att direktiven förhindrar En parlamentarisk besparingsutredning En parlamentarisk besparingsutredning

Fru talman! Det borde vara en självklarhet att av riksdagen fattade beslut följs av regeringen i den mån så kan ske. Detta gäller naturligtvis även beslut som går regeringen emot. Under förra året fattades en hel del beslut med lottens hjälp. Men att ett beslut fattas genom lottning innebär självfallet inte att beslutet har lägre dignitet. Det har precis samma rättskraft som ett vanligt majoritetsbeslut. Att vi nu upplever en lotteririksdag beror ju på att regeringen själv valt att sitta kvar i stället för att utlysa det nyval som skulle ha lett till klarare parlamentariska förhållanden. Det finns emellertid, fru talman, en tendens på regeringshåll att betrakta beslut som fattats med lottens hjälp som mindre värda, mindre nödvändiga att följa. Vad som ligger bakom detta kan man diskutera, men det verkar som om man från regeringshåll uppenbarligen betraktar den här jämna situationen som en parentes som snart skall övergå i en socialdemokratisk och kommunistisk majoritet igen. Efter nästa val skulle alltså tingens ordning återställas. Jag har velat säga detta därför att det i det följande kommer upp ett flertal ärenden där besluten fattats med lottens hjälp och där vi från oppositionens sida har gjort påpekanden om att riksdagens beslut inte har följts på ett tillbörligt sätt. Det som nu behandlas är frågan om en parlamentarisk besparingsutredning. Beslutet genomdrevs med lottens hjälp mot finansminister Strängs uttryckliga önskan. Han har riposterat genom att utforma direktiven så, att de på vissa punkter inte uppfyller det riksdagsbeslut som har fattats. I reservationen G finns det ett utdrag ur finansutskottets betänkande från förra året som anger vissa av riktlinjerna för utredningens arbete. De här riktlinjerna har just citerats, och jag skall inte ta upp kammarens tid med det igen. Där slås emellertid klart fast att utredningen skall göra en bred översyn av den offentliga verksamheten. Men när nu finansministern går att skriva direktiv låter han i dessa ingå ett uttryckligt förbud för utredningen att behandla frågor om förvaltningens organisation, uppgifter och funktionssätt. Det är mot den bakgrunden uppenbart att utredningens arbetsuppgifter måste bli långt mera begränsade än vad riksdagsbeslutet avsåg. Nu kommer naturligtvis herr Johansson i Trollhättan att säga att man kan tolka riksdagsskrivelser på olika sätt. Jag vill då genast säga att jag tycker att man måste ha mycket stor förmåga att göra en välvillig tolkning om man skall kunna få in det som riksdagsskrivelsen avsåg i det som finansminister Gunnar Sträng har skrivit i sina direktiv. Påpekas i sammanhanget skall också att det tog drygt sju månader innan utredningen tillsattes. Därefter har det tagit mycket lång tid innan utredningen kom i gång, om den ens har börjat arbeta i praktiken ännu. Nr 70 Allt detta tyder på att man uppenbarligen inte har haft något intresse Tisdagen den av att på ett tillbörligt sätt uppfylla riksdagens beslut. Några skäl för 29 april 1975 den långa tidsutdräkten när det gällde att tillsätta utredningen har icke offentligt redovisats. Om det finns några sådana skulle det naturligtvis Granskning av vara bra om herr Johansson i Trollhättan kunde redovisa dem nu. statsrådens Fru talman! Oavsett om man skall se det inträffade som en ovilja — tjänsteutövning mot att uppfylla demokratiskt fattade beslut eller mera som ett uttryck m.m. för finansministerns ovilja mot att verkställa ett beslut, där han mot vanligheten inte fått sin vilja igenom, så tycker jag det finns anledning En parlamentarisk för riksdagen att reagera. Att det bara är de borgerliga partierna som = besparingsutredi det här fallet velat slå vakt om riksdagens integritet tycker jag är att ning beklaga.

Fru talman! Frågan om en allmän besparingsutredning är tydligen en sak som inte så särskilt mycket intresserar regeringen och dess företrädare. Det tog väldigt lång tid innan utredningen tillsattes — ungefär sju månader — och om jag är riktigt underrättad hade utredningen sitt första sammanträde i går, ungefär elva månader efter riksdagsbeslutet. Och när direktiven kom överensstämde de ju inte alls med vad finansutskottet hade skrivit och vad riksdagen också beslutat. Vi har ganska nyligen debatterat denna fråga vid behandlingen av en motion med begäran om tilläggsdirektiv för utredningen. Dessutom har vi hört en hel del om detaljerna tidigare i dag i olika inlägg. Därför kan jag begränsa mig ganska kraftigt. Jag konstaterar bara att reservationen G i det utskottsbetänkande som vi nu behandlar måste anses vara mycket väl befogad, när majoriteten inte har kunnat ansluta sig till vad som är absolut riktigt.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

Han använde som argument att riksdagen för en tid sedan avvisade en begäran om tilläggsdirektiv, men vad har det med saken att göra? Konstitutionsutskottet granskar ju hur regeringen har uppfyllt kraven i de skrivelser som riksdagen ställt till regeringen. Enligt vårt sätt att se har regeringen icke uppfyllt dessa krav. Vad spelar det sedan för roll att riksdagen ett halvår efteråt avvisar de direktiven? Vad kunde regeringen veta om det, när direktiven utfärdades? Hur hade det varit, herr Johansson, om lotten fällt ett annat utslag och riksdagen hade beslutat om dessa tilläggsdirektiv? Att regeringen i efterhand har tur i en lottning kan ju på intet sätt innebära att den går fri! Jag tycker att herr Johanssons resonemang är ungefär detsamma som fördes av en föreningsordförande, som vid revision sade: Revision tycker jag inte om, för vad tjänar det till att bråka om det som redan har varit?
Fru talman! Herr Johansson i Trollhättan sade att det centrala kravet var en utredning, och riksdagens beslut blev ju att vi skulle få en parlamentarisk utredning. Men i mitt tidigare anförande redovisade jag vad riksdagen sade och vad direktiven till denna utredning sedan kom att innehålla, och där finns motsägelser i de direktiv som utfärdats. Man anger å ena sidan huvuduppgifter för utredningen och å andra sidan uppgifter som utredningen inte får ge sig på. Detta gör det omöjligt för utredningen att behandla hela det statliga utgiftsområdet och utgå från en helhetssyn på de offentliga utgifterna, såsom riksdagen angav med anledning av finansutskottets betänkande. Hilding Johansson i Trollhättan frågar också vad slutsatsen skulle bli om riksdagen i dag fattade ett annat beslut. Reservationen innebär att utskottet för riksdagen ger till känna att regeringen inte följt riksdagens beslut.
Fru talman! Vi behandlar nu konstitutionsutskottets granskning av det sätt på vilket regeringen handskas med riksdagens beslut och skrivelser. När herr Johansson i Trollhättan nu på nytt anför att det finns olika organ som han anser normalt skulle syssla med sådana rationaliseringsuppgifter som det här var fråga om vill jag bara påpeka att detta givetvis var bekant för finansutskottet när utskottet utformade sitt förslag till riksdagsbeslut, ett förslag som riksdagen också följde. Herr Johanssons uppgifter angående dessa rationaliseringsorgan kan naturligtvis inte på något sätt förändra det förhållande som vi i dag diskuterar.

Fru talman! Det bör ytterligare understrykas för konstitutionsutskottets ärade ordförande att det är en konstitutionell granskning vi nu håller på med. Utredningen diskuterades den 31 maj förra året i riksdagen, och då fattades också beslut. En bit in i januari tillsatte finansministern utredningen. De tilläggsdirektiv som nu diskuteras behandlades av riksdagen först några månader senare. Förvisso är Gunnar Sträng en mycket mäktig herre, men han är dock icke så mäktig och så allvetande att han i början av januari kan veta hur riksdagen med hjälp av lotten kommer att besluta några månader senare. Detta tycker jag därför vi kan föra åt sidan. Om herr Johansson i Trollhättan inte går med på att det är en granskning av det som har varit som vi nu diskuterar är herr Johanssons resonemang ungefär en parallell till följande: Under 1974 gäller ett traktamente på 40 kr. Någon gång i augusti 1974 beslutar man sig för att höja detta traktamente till 50 kr. från den 1 januari 1975. Om herr Johansson då börjar ta ut det högre traktamentet redan under hösten tror jag han råkar illa ut. Han kan ju inte motivera det med att säga: Så här blir det sedan. Detta har inte med saken att göra.
Fru talman!

Fru talman! Här föreligger ett ärende av samma typ som det vi just har behandlat. Riksdagen har med lottens hjälp fattat beslut om en utredning av indexreglering av skattesystemet. Finansministern i sin tur har vägrat att efterkomma riksdagens begäran om en sådan utredning. De skäl som han åberopar härför är märkliga. Riksdagen fattade tidigare förra året med lottens hjälp ett beslut att inte begära någon utredning av det aktuella slaget. Från konstitutionell synpunkt inträffade då ingenting, dvs. någon riksdagsskrivelse avläts ej till regeringen. Det beslutet kan vi alltså från regeringens synpunkt helt bortse från. Den har aldrig formellt blivit underrättad om vad riksdagen då beslutade. Senare fattade riksdagen beslut om att en sådan utredning skall tillsättas. Det skedde också med lottens hjälp. Som jag sade i det tidigare ärendet har ett positivt beslut som fattas med lottens hjälp precis samma rättskraft som vilket annat beslut som helst som fattas enligt gällande riksdagsordning. Det går inte att gradera beslut som fattas med resp. utan lottens hjälp. En riksdagsskrivelse i ärendet med begäran om tillsättande av en utredning om indexreglering av skatteskalorna avläts också den 4 december. Men detta bekymrar uppenbarligen på intet sätt finansminister Gunnar Sträng. Han lät omedelbart efter riksdagsbeslutet meddela att Kungl. Maj:ts regering har rätt att göra som den tycker i ett sådant fall. Det sade han i Svenska Dagbladet. I Arbetet sade han: ”Det här tolkar jag skattesystemet som att regeringen själv får bestämma.” I Göteborgs-Posten sade han: ”Det talar för att regeringen själv bör avgöra.” Finansministern, som uppenbarligen är van att göra som han själv vill inom regeringen, tycker tydligen att han också i detta sammanhang har rätt att göra som han själv vill. Men det är, fru talman, en ur konstitutionell synpunkt mycket självsvåldig tolkning. Regeringen skall naturligtvis uppfylla de riksdagsbeslut som har fattats oavsett om den tycker om dem eller inte. Den reservation H, som jag härmed yrkar bifall till, har mycket kort men koncist påpekat det orimliga i finansministerns och därmed också regeringens ståndpunkt. Det finns inget konstitutionellt belägg för att finansministern skulle ha rätt att göra en sådan här tolkning. Det är väsentligt att riksdagen ger sin uppfattning till känna och att man inte godtar de hemmasnickrade argument som herr Sträng har lämnat som motivering för att underlåta att följa ett riksdagsbeslut. Det är väsentligt ur parlamentarisk synpunkt att regeringen icke genom en självkonstruerad praxis tillåts att ta sig friheter av det här slaget. En underlåtenhet från riksdagens sida att reagera kan leda till vittomfattande konsekvenser vad gäller beslutsprocessen i stort och kompetensfördelningen mellan regering och riksdag.

Fru talman! Frågan om indexreglering av skattesystemet är ett viktigt led i utformandet av ett nytt skattesystem. De provisoriska skattereformer som var en väsentlig del i den uppgörelse som träffades förra året genom Haga I och som övrigt också ingick i Haga II i år har syftat till att tillfälligt undanröja de största olägenheterna i gällande skattesystem och därmed underlätta samhällsekonomiskt mera anpassade löneuppgörelser på arbetsmarknaden. Alla borde väl vara överens om att vi inte kan fortsätta med provisorier. I skattesystemet måste inbyggas ett inflationsskydd. Det måste vara anmärkningsvärt att det nu aktuella riksdagsbeslutet lämnats obeaktat av finansministern. Det är därför enligt min uppfattning helt naturligt att konstitutionsutskottet borde ha givit detta till känna. Reservationen H är alltså helt logisk.

Fru talman! I en parlamentarisk demokrati finns vissa oskrivna regler. En sådan regel är att om man gör en överenskommelse med andra partier skall man inte vid första tillfället springa ifrån de delar av beslutet som man inte gillar. Överenskommelsen bör få tid att sätta sig innan man försöker upphäva den. Den gemensamma valdagen var ett inslag i författningskompromissen som alla de tre borgerliga partierna ogillar. De har också ansett att ett antal år bör förflyta innan man försöker sig på att riva upp det beslutet. Centerpartiet och moderata samlingspartiet har t.o.m. kritiserat folk partisterna för att de varit för heta på gröten med att riva i detta. En annan oskriven regel är att man inte försöker riva upp alla de beslut som genomfördes mot ens vilja under föregående riksdag. I nuvarande parlamentariska läge är det viktigt att konstatera att inget parti har försökt att få till stånd omlottningar i alla de ärenden av lottningskaraktär man förlorade förra året. Delvis har det naturligtvis att göra med att det är dyrt och besvärligt att ändra verksamheter som redan kommit i gång, men delvis är det också fråga om andra orsaker. De borgerliga har en halv chans att få igenom alla sina förslag, under förutsättning att de kan enas. Det sistnämnda är naturligtvis en mycket betydelsefull reservation. Men jag finner att de borgerliga har avstått från möjligheterna att ifrågasätta allting. Man har tydligen den inställningen från borgerligt håll att ett beslut som fattats föregående riksdag inte skall rivas upp hur lättvindigt som helst. Det finns alltså en beredvillighet att respektera fattade beslut och en uppfattning att man inte skall göra omlottningar i onödan. Mot den bakgrunden borde det vara lätt att enas om att man i varje fall inte bör gå till omlottningar under en och samma riksdag för så vitt inte de yttre omständigheterna har satt frågan i ett helt annat läge. Man säger nu att det sist fattade riksdagsbeslutet gäller ifall riksdagen fattat tvetydigt beslut. Men vad är det sista beslutet? Skulle de borgerliga sätta i system att företa omlottning i frågor man förlorat under ett innevarande riksmöte så tvingar man ju mer eller mindre socialdemokraterna att utnyttja de tekniska möjligheter som står till buds att i sin tur få fram omlottningar i socialdemokraternas förlustfrågor. Vi har en socialdemokratisk majoritet i skatteutskottet och en borgerlig majoritet i finansutskottet och båda utskotten kan komma in på samma frågor. Man kan naturligtvis tänka sig — även om det är en hemsk tanke — att riksdagen i februari beslutar begära tilläggsdirektiv till en viss utredning. I mars månad upptäcker skatteutskottets majoritet att utredningen i fråga inte hinner bli klar med det som majoriteten uppfattar som det väsentliga för utredningen. Därför begär man ändrade direktiv som innebär att utredningen helt måste koncentrera sig på sina ursprungliga uppgifter. Vinner de lottningen kanske finansutskottet i april, med stöd av sin initiativrätt, begär att utredningen skall klara av även tillläggsuppgifterna och att ytterligare resurser skall ges utredningen för att den skall gå i land med jobbet. I maj är det den förlorande sidan som ånyo tar initiativet till en omlottning. Så kan spelet pågå månad efter månad. Det är tekniskt möjligt men demokratiskt orimligt. Jag tycker att de borgerliga i skatteutskottet borde ha satt in sitt handlande i ett större perspektiv. De borde ha nöjt sig med ett särskilt yttrande och hänvisat till att riksdagen redan en gång behandlat frågan under 1974. Nu drev de i stället igenom en ny lottning i samma fråga och därmed kom 1974 års riksdag att fatta två motstridiga beslut om tillläggsdirektiv till skatteutredningen. Jag kan inte finna att det är finansministern som har felat, utan det är i stället de borgerliga som tummat på demokratins oskrivna lagar.

Fru talman! Herr Bergqvist är förvisso en mycket aktiv och plikttrogen regeringsadvokat i sådana här frågor. Såvitt mig är bekant har han aldrig haft någon avvikande mening i konstitutionella granskningsärenden jämfört med regeringen. Men jag tycker nog, fru talman, att han gick litet för långt i sitt senaste inlägg. Det han säger är en enda lång litania om hur orimligt det är med lottningar. Javisst, herr Bergqvist, det är orimligt med många lottningar. Men herr Bergqvist och hans parti har ju själva valt denna situation. Faktum är ju att regeringen sitter kvar uteslutande med hjälp av kommunisternas och fru Fortunas hjälp. Det är kalla fakta. Då får man också vara beredd på lottningar i mängd. Självklart blir det också gott om lottningar i en sådan här orimlig parlamentarisk situation. Men det har som sagt herr Bergqvist och hans parti själva valt. Kom inte och gnäll över det efteråt! I denna fråga rör det sig om att riksdagen först fattade ett beslut som inte föranledde någon riksdagsskrivelse. Beslutet är då en obefintlighet för regeringen. Sedan fattar riksdagen ett beslut som föranleder en skrivelse till regeringen. Då är frågan: Skall regeringen åtgärda denna speciella skrivelse eller inte? Eller skall den ta saken i egna händer? Jag kan, fru talman, inte se annat än att regeringen måste åtgärda en sådan skrivelse om det skall vara någon mening med vår parlamentarism. Det kan inte ankomma på ett enskilt statsråd att avgöra saken. Det är inte, som herr Bergqvist säger, fråga om en omlottning i den här frågan, utan det är fråga om två olika beslut av vilka det ena har föranlett en riksdagsskrivelse. Fortsätter oppositionen att lotta om, säger herr Bergqvist, så måste regeringen och socialdemokratin tillgripa ”de tekniska möjligheter som finns”. Men det är ju just vad ni gör genom att icke uppfylla riksdagsskrivelserna! Ni utnyttjar de tekniska möjligheter som finns för att få er vilja igenom! Det är ju också därför det föreligger anmärkningsyrkanden. Herr Bergqvist säger vidare att det är ”en demokratisk orimlighet” att riksdagen fattar olika beslut i samma fråga med kort tid emellan. Jag kan inte se annat än att det orimliga är att vi har en lotteririksdag. Faktum kvarstår att regeringen och finansministern här har tillåtit sig att göra en alldeles egen tolkning av ett riksdagsbeslut och nonchalerat riksdagens uttalade vilja.

Fru talman! Jag kanske får säga ett par ord till herr Bergqvist beträffande hans uppfattning om träffade överenskommelser och hur man skall respektera dessa. Jag förstår att hans uttalande var riktat till oss folkpartister för uppgörelsen Haga I, där frågan om en indexreglering alltså inte ingick i den direkta skrivningen mellan oss och det socialdemokratiska partiet. Jag var närvarande vid förhandlingarna. Och statsministern Palme var med om att utforma själva huvudpunkterna i vår uppgörelse. Därvid konstaterades att vi inte kunde bli överens om folkpartiets önskan och krav på att frågan om indexreglering av skattesystemet skulle införas såsom en del i uppgörelsen. Detsamma gällde frågan om tillsättande av en besparingsutredning. Men, herr Bergqvist, det konstaterades såsom tillåtligt utan att störa uppgörelsen i övrigt att vi från folkpartiet fick anmäla reservation på denna punkt och föra detta fram till en reservation i finansutskottet. Så skedde, och vi vann den ena lottdragningen, nämligen i fråga om besparingsutredningen, men förlorade beträffande indexreglering av skattesystemet. Denna fråga är alltså på intet sätt något obekant faktum för det socialdemokratiska partiet. Man visste att vi angeläget ville driva denna fråga, och vi har givetvis fortsatt att göra så, fullt i överensstämmelse med vad vi hade rättighet till enligt den uppgörelsen. Att vi är så angelägna om att driva denna fråga beror på att vi anser den vara en mycket väsentlig sak när det gäller de framtida möjligheterna att uppnå samhällsekonomiskt riktiga uppgörelser på lönemarknaden. Det problemet löses inte i en handvändning. Tre olika sittande utredningar berörs av denna fråga. Någon sorts samordning måste givetvis komma till stånd. Därför är det viktigt att frågan avgörs så snart som möjligt. Även regeringen borde inse det önskvärda i att något sker på detta område. Vi kan inte fortsätta med provisorier, som skapar svårigheter av alla möjliga obekanta slag. Detta gör att jag har full anledning hålla på att den reservation som här har anförts är helt motiverad.

Fru talman! Herr Björck i Nässjö talade om hur orimligt det var med en situation med lottningar i riksdagen. Han gav uttryck för sin bitterhet över att det av honom önskade regimskiftet inte hade kommit till stånd. Men, herr Björck, systemet med lottningar accepteras såsom en arbets skattesystemet metod -— i varje fall av oss, och vågar jag påstå, även av folkpartiet och centerpartiet. Vad det här gäller är om man skall tänja på detta system och missbruka det så att den som förlorar en lottning omedelbart under samma riksdag skall utnyttja sina möjligheter att åstadkomma en omlottning. Då är man inne på farliga vägar. Då uppstår den lotterikarusell som herr Björck talade om. I stort sett har lottningarna, trots de problem som de kan innebära, fungerat bra. Den svenska riksdagen har visat sig kunna sköta dessa saker. Även de borgerliga partierna har i allmänhet accepterat lottens utslag. Man har inte till varje pris utnyttjat alla möjligheter att åstadkomma omlottning vid första bästa tillfälle, utan man har — i stort sett —- visat respekt för de fattade besluten. Det finns undantag, och vad som hände i skatteutskottet i höstas är ett sådant.

Till herr Jonnergård vill jag säga att det är lättare för regeringen att följa entydiga än tvetydiga riksdagsbeslut. Herr Björck i Nässjö sade att man inte kan gradera beslut beroende på om de fattas med lottens hjälp eller inte. Det är riktigt, men det är också på det sättet att riksdagsbeslut som inte föranleder någon skrivelse väger precis lika tungt som ett beslut som följs av en skrivelse.

Fru talman! Om herr Bergqvists argument vore lika starka som hans partinit, kanske den här debatten skulle bli mera givande. Han påstår bl.a. att vi känner bitterhet över att lotten accepteras som arbetsmetod. Jag känner ingen bitterhet över detta. Lottningen är ingenting unikt för den här riksdagen. Den är ett instrument, vilket herr konstitutionsutskottsledamoten Bergqvist väl känner till, som vi använt oss av redan tidigare. Det råkar bara vara så att det blir förfärligt många lottningar just nu, beroende på att herr Bergqvist och hans partivänner icke ens med kommunisternas hjälp har majoritet. Då blir det på det här sättet, och det får man alltså acceptera. Men, säger herr Bergqvist, ni accepterar ju inte resultatet av de här lottningarna. Jo, visst gör vi det. Det är ni själva som inte accepterar resultaten. Regeringen uppfyller icke de beslut som riksdagen fattar, när lottningen har gått i en viss riktning — och ibland för den delen även annars. Det förhåller sig alltså inte så som herr Bergqvist säger, att vi missbrukar systemet med lottningen. Som jag sagt blir det lottningar då och då, och det är inget missbruk att man tvingas tillgripa den beslutsmetoden. Men så kommer det märkliga. Herr Bergqvist säger att det är fel att lotta i samma fråga två gånger under samma riksdag. Nå, men hade herr Bergqvists partivänner i regeringen respekterat beslutet, om det hade fattats den 4 februari i stället för den 4 december? Då hade det ju varit en ny riksdag, trots att det var bara någon månad senare. Fru talman! Jag måste avslutningsvis fråga herr Bergqvist: Vilken karenstid vill herr Bergqvist sätta, innan vi i oppositionen i nåder får ta upp en fråga till nytt avgörande?

Fru talman! Jag skulle bara vilja tillägga att det också i den kommuniké som utfärdades i samband med Haga I av socialdemokratiska partiet och folkpartiet klart anges att folkpartiets uppfattning beträffande inflationsskydd i skattesystemet kvarstår oförändrad.

Fru talman! Till herr Björck i Nässjö som talar om missbruk av lottningsförfarandet vill jag säga att det i stort sett inte förekommer. Tvärtom finns det flera exempel på att de borgerliga partierna har avstått från möjligheten att framtvinga en omlottning trots att de haft de tekniska möjligheterna att göra detta. Orsaken till att man avstått från att framtvinga omlottning beror knappast på en ändrad ståndpunkt — så har jag inte uppfattat saken — utan på att man innerst inne inser att om detta sätts i system, dvs. att man försöker på nytt så snart som möjligt om man förlorat den första gången, då hamnar vi i en helt orimlig situation. Då är man ute och tummar på den parlamentariska demokratins viktiga oskrivna regler. Det är mot den bakgrunden som jag menar att det hade varit korrekt om de borgerliga i utskottet nöjt sig med ett särskilt yttrande med hänvisning till att riksdagen redan fattat ett beslut i frågan. I den gamla författningen fanns det faktiskt ett förbud mot att besluta två gånger i samma fråga. Förbudet gällde även mot att på nytt ta upp en fråga till behandling och omfattade såväl regeringen som utskotten skattesystemet och enskilda riksdagsmän. Vad var motivet till att detta förbud avskaffades? Jag har funnit att det framför allt gjordes av två skäl. För det första ansåg väl grundlagberedningen att det var nästan ogörligt att i lag formulera ett sådant förbud att det inte på något sätt kunde kringgås om majoriteten så önskade. För det andra ansågs det att det kan finnas speciella undantagsfall när en fråga kan behöva behandlas ytterligare en gång. Det gäller framför allt när nya omständigheter tillkommit som gör att frågan har hamnat i ett helt annat läge. Man tänkte sig då att riksdagsmajoriteten fick ta sitt ansvar för att de politiska besluten skulle få fasthet och konsekvens. Vi respekterar entydiga riksdagsbeslut, men de tvetydiga är genom sin natur betydligt svårare att efterkomma.
Fru talman! Herr Bergqvist återkommer till att de borgerliga partierna tummar på demokratin. I det här ärendet är det emellertid så att det enda tumavtryck som finns tillhör finansminister Gunnar Sträng. Sedan, fru talman, vill jag än en gång fråga herr Bergqvist hur det är med karenstiden. När får vi lov att fortsätta att driva våra frågor? När tillåter herr Bergqvist att en fråga tas upp igen och i värsta fall avgörs med lottning? Det är väsentligt att vi får ett besked om detta. I annat fall faller herr Bergqvists resonemang också av detta skäl platt till marken.
Fru talman! En grundregel är att man inte under samma riksdag skall fatta beslut i en fråga mer än en gång, under förutsättning — det vill jag gärna tillägga — att några speciella nya omständigheter inte har träffat som gör att frågan hamnat i ett annat läge.

Fru talman! Jag behöver inte upprepa den korrekta historieskrivning som herr Fiskesjö här har gett beträffande Allmänna Förlaget och de olika kungörelser som har avlöst varandra därvidlag. Detta är ett sådant ärende som jag begriper att regeringen inte är särskilt intresserad av — ett lottärende där reservanterna vann. Kanske bör man understryka vad som stod i reservationen den gången och som alltså blev riksdagens beslut. Där stod att Allmänna Förlaget borde ”ges samma villkor som övriga förlag” och att riksdagen hade ”goda skäl att begära att Kungl. Maj:t vidtar åtgärder för obligatoriets avskaffande”. Allmänna Förlaget skulle alltså ges samma villkor som övriga förlag. Det är riktigt att det inte bara var oppositionen som menade det; det var också —- som nämnts — riksrevisionsverket. Därtill uttalade också industriministern 1970 och 1971 att det var olämpligt med ett sådant obligatorium. Inte har obligatoriet avskaffats med den nya kungliga kungörelsen. Inte har Allmänna Förlaget getts samma villkor som övriga förlag. Nu är de statliga verken hänvisade till att i första hand samråda med Allmänna Förlaget innan de tar in uppgifter från övriga förlag. Om de inte samråder på detta sätt, skall de ta sitt material från Allmänna Förlaget. Det är en mycket inkorrekt konstruktion ur näringslivssynpunkt att en institution skall vara både rådgivare och producent. Det vore ju en önskedröm för Norstedt & Söner eller för vilket annat förlag som helst om statliga verk skulle vända sig till just det förlaget för att få råd om hur de skall gå till väga för att skaffa sitt tryck. Detta ärende har tidigare nonchalerats, men det ger klart vid handen att när ett riksdagsbeslut inte passar regeringen, utan denna vill hålla fast vid sin tidigare mening, så kringgår man i stället beslutet.

Fru talman! Allmänna Förlaget har ända sedan sin tillkomst 1969 varit i blåsväder.

Dess verksamhet ledde till fördyringar för statsverket utan att statens publikationer för den skull blev mera överskådliga eller lättillgängliga — snarare tvärtom. Från den vetenskapliga institution där jag varit verksam har jag många exempel på hur officiella statliga publikationer blivit mera svårtillgängliga efter tillkomsten av Allmänna Förlaget. Förra året drog också riksdagen slutsatsen av detta och beslöt upphäva de statliga myndigheternas skyldighet att anlita Allmänna Förlaget. Men finansministern och regeringen gav sig inte så lätt. Här gällde det ju att slå vakt om ett statligt monopol, och man införde helt plötsligt en skyldighet för myndigheterna att samråda med Allmänna Förlaget, om man nu inte ville anlita detta förlag. Om det hade riksdagen inte sagt ett ord. Det är uppenbart att detta beslut av regeringen den 31 maj 1974 strider mot riksdagens beslut. Jag utgår från att om riksdagen bifaller reservationen vid konstitutionsutskottets betänkande nr 12 såvitt avser detta ärende så kommer regeringen att upphäva samrådsskyldigheten utan att för den skull med några nya påhitt kringgå riksdagens beslut.

Fru talman! Detta är ett nytt lottärende, som alltså tidigare har behandlats av riksdagen och avgjorts med lottens hjälp. Riksdagens beslut 1974 avsåg enligt min uppfattning skyldigheten för statlig myndighet eller annat statligt organ att anlita Allmänna Förlaget vid framställning av publikation, blankett eller annat tryckalster, om kostnaden översteg ett visst belopp. Det kan väl inte betraktas som rationellt att vid varje myndighet bygga upp en egen organisation inom tryckeriområdet. Man väljer då att ha ett centralt organ, där myndigheterna kan få sakkunnig hjälp. Ett motiv till Allmänna Förlagets tillkomst var att åstadkomma en samordning av den statliga publikationsverksamheten. En samordning måste kunna förutsätta att det centrala organet ges möjligheter att lämna råd. Samrådsskyldighet för statliga myndigheter i publikationsfrågor har existerat redan långt före Allmänna Förlagets tillkomst. Även efter fjolårets riksdagsbeslut har det ansetts erforderligt med samråd, och det är om samråd kungörelsen handlar. Alternativet till samrådsförfarande skulle väl vara — efter vad jag kan förstå — att varje enhet som är i behov av trycksaksframställning hade egna sakkunniga eller att det inrättades något nytt organ, där på området kunnig personal kunde lämna erforderliga råd och klara samordningen. Nu kan det här samrådet, som jag ser det, enkelt ske genom anlitande av Allmänna Förlaget, som ju redan hade i tryckerifrågor sakkunnig personal. Ett samrådsförfarande för statliga myndigheter, när de skall framställa och utge blankett, publikation eller annat tryckalster, tycker jag är angeläget och nödvändigt. Jag kan heller inte finna det vara stridande mot riksdagens beslut och mening i sammanhanget. Beslutet 1974 avsåg ju upphävande av skyldigheten att anlita Allmänna Förlaget vid framställning och utgivning av publikation, blankett eller annat tryckalster.
Fru talman! Jag försökte visa att bakgrunden till riksdagens beslut förra året var att Allmänna Förlagets monopol på statliga publikationer hade lett till lägre effektivitet och högre kostnader än när myndigheterna själva fick bestämma över sin publikationsverksamhet. Då måste ju avsikten med riksdagens beslut ha varit att återställa myndigheternas självständighet i det här sammanhanget. I den meningen är det väl uppenbart att regeringen har sökt att kringgå riksdagens beslut genom förordningen från maj förra året. När man nu försvarar det här beslutet från regeringens sida innebär det inte i första hand att man försvarar Allmänna Förlaget och dess existens — det är inte det vi diskuterar — utan att man försvarar att regeringen har gått emot riksdagens beslut. Det tycker jag är det allvarliga.
Fru talman! Jag vill för min del bestämt hävda att regeringen inte på något sätt har försökt kringgå riksdagens beslut. Som jag tidigare har sagt fanns redan före Allmänna Förlagets tillkomst vissa tryckerisakkunniga som de olika verken och myndigheterna kunde vända sig till för råd vid trycksaksframställning, och Allmänna Förlaget övertog sedan de här uppgifterna. Allmänna Förlagets funktion i dag är ju rådgivande, och det kan knappast vara felaktigt att statliga myndigheter rådgör före beställning av trycksaker.

Fru talman! Det torde väl stå helt klart för alla att skogsfastigheter måste bestå av rationella brukningsenheter och att långa och smala skogs skiften inte är rationella enheter. Erfarenheten ger också vid handen att virkesuttaget är betydligt lägre i områden med stark ägosplittring. När nu den nya fastighetsbildningslagen av 1972 ger ett förenklat förrättningsförfarande vid omstrukturering, fanns det ju alla skäl att bifalla den motion som Bo Turesson hade väckt i fjol. Han föreslog där pilotprojektet i några län, varvid lantmäteriverket skulle få rätt att medge nedsättning i lantmäteritaxan. Det kostade alltså pengar. När nu lantmäteriverket ansökte om medel hos bostadsdepartementet blev det nej. Departementet hänvisade till redan anvisade medel och till anslaget för jordbrukets rationalisering. Detta skedde trots att riksdagen givit klartecken för försöksverksamheten och trots att man inom Kungl. Maj:ts kansli förberedde en försöksverksamhet tillsammans med berörda myndigheter. Regeringens hänvisning till redan befintliga anslagsramar för verkets ordinarie verksamhet var naturligtvis orealistisk, eftersom det gällde ett . nytt projekt. Och att regeringen skulle kunna avslå lantmäteriverkets äskande, som riksdagen hade biträtt, bara med hänvisning till redan tillgängliga medel kan vi inte finna vara korrekt ur konstitutionell synpunkt. Departementschefen har i årets budgetproposition i anslaget till lantmäteriverket delvis inrymt den planerade försöksverksamheten som går ut på att förbättra fastighetsstrukturen i skogsmark där det är stark ägosplittring, och därför är det ju inte så märkligt att riksdagen i år fattat ett sådant beslut. Men som sagt: granskningen gäller 1974. Jag ber också att få yrka bifall till reservationen J.

Fru talman!

Precis som herr Kindbom nyss anförde var också regeringen positiv till de åsyftade åtgärderna och fann det angeläget att lantmäteriverket utvecklade rationella och ekonomiska metoder även för sådana lantmäteriförrättningar som avser skogsmark i områden med stark ägosplittring. Regeringen förutsatte dock att åtgärderna i viss mån kunde rymmas inom Fru talman! Ett enhälligt fackutskott har sålunda ”ingen erinran” mot departementschefens bedömning, och en enhällig riksdag har också, som bägge reservanterna vet, så sent som den 13 mars i år godkänt bedömningen genom att besluta precis enligt utskottets förslag. Någon anledning för konstitutionsutskottet att göra en annan tydning finns såvitt jag förstår inte.

Fru talman! Herr Olsson i Edane förväntade sig mer polemiska inlägg i sammanhanget. Jag vill säga att när man har de här bakgrundsuppgifterna att grunda ett anförande på finns det ingen anledning att vara polemisk. Jag har sagt att vi funnit att regeringen i det här avseendet inte följt riksdagens beslut —- man har inte vidtagit de åtgärder som riksdagen hade anledning att förvänta vid sitt beslut under förra våren.
Fru talman! Får jag bara ställa en fråga till herr Olsson i Edane: Tycker herr Olsson själv att det låter realistiskt att hänvisa till redan befintliga medel, när det gäller ett helt nytt pilotprojekt?
Fru talman! Man har här talat om erforderliga medel, och vad det är kan det naturligtvis råda delade meningar om. Men när två beredande departement och riksdagens majoritet har ansett det vara möjligt att få till stånd en viss försöksverksamhet inom ramen för tillgängliga medel, så är det tänkbart att man har tagit hänsyn till vissa omständigheter som reservanterna inte har tagit upp i sitt resonemang. Man har t.ex. berört det förenklade förrättningsförfarande som numera är möjligt sedan vi har fått den nya lagen om fastighetsbildning. Den lagen är viktig, eftersom den leder till såväl sänkt tidsåtgång som lägre kostnader. Också möjligheterna till statsbidrag har nog funnits med i bilden när man gjort denna bedömning.

Nr 70 Sedan samtliga uitsiler avsnittet Fastighetsindelningen m. sh Anda Tisdagen den talar nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Rörliga krediter 29 april 1975 för investeringar i rationaliseringssyfte inom försvarsväsendet. Granskning av Herr BJÖRCK i Nässjö : statsrådens Fru talman! Frågan om en rörlig kredit för att tillgodose olika ratio — tjänsteutövning naliseringsbehov inom försvaret har behandlats av flera riksdagar. Med — m.m. hjälp av en sådan rörlig kredit skulle försvarsmaktens möjligheter att rationalisera och därmed att spara pengar öka. Administrativt skulle det — Rörliga krediter för innebära en förenkling om en rörlig kredit kunde disponeras någorlunda = investeringar i fritt av försvarsmakten för detta ändamål. rationaliseringssyfte 1972 års riksdag uttalade att särskilda åtgärder kunde behöva vidtas inom försvarsväsenför att underlätta den rationaliseringsverksamhet som pågick eller pla = det nerades inom försvaret. Det som utskottet då i första hand avsåg borde övervägas var en rörlig kredit. Vid 1973 års riksdag uttalade utskottet att vad beträffade investeringar som var kapitalkrävande men hade god rationaliseringseffekt vore en rörlig kredit det som i första hand borde ifrågakomma. I båda fallen avläts riksdagsskrivelser till regeringen med det innehåll som jag här har refererat. Vid förra årets riksdag var frågan ånyo uppe. I sitt betänkande - som även nu var enhälligt på denna punkt — anförde utskottet bl.a. att det var nödvändigt att använda sig av alla möjligheter att nedbringa kostnaderna för försvarets fredsorganisation. De många projekt i detta avseende som pågick och planerades borde underlättas genom att en räntebelagd rörlig kredit ställdes till förfogande för att ge rationaliseringsverksamheten större stadga. Fru talman! Inte mindre än tre gånger har riksdagen sålunda uttalat sig och i skrivelser till regeringen påpekat vikten av att en rörlig kredit ställs till försvarets förfogande. Ingenting har emellertid skett från regeringens sida.

När riksdagsskrivelserna avsänts var inte 1974 års försvarsutredning tillsatt. I och för sig är det bra att den nu sittande försvarsutredningen gör denna översyn, men det är som sagt en annan historia. Regeringen har anfört att det inte skulle föreligga något behov av krediter — man skulle klara det här ändå. Det skälet är naturligtvis mera bärande, om det nu är riktigt. Regeringen är av den uppfattningen. Men det skulle vara mycket förvånansvärt om ett enhälligt försvarsutskott tre gånger underströk behovet av rörliga krediter utan att något behov av sådana krediter förelåg. Jag kan, fru talman, inte föreställa mig att ett enhälligt försvarsutskott pratar i nattmössan på det sättet. Något måste naturligtvis ligga bakom utskottets krav. Låt mig bara anföra ett enda 107 exempel på en militär myndighet som har krävt att rörliga krediter ställs till förfogande.

Det är, fru talman, att hoppas att denna fråga snabbt får sin lösning och icke förhalas någon ytterligare tid.

Fru talman! Jag tycker inte att det finns anledning att inleda något mer omfattande meningsutbyte i denna fråga. De synpunkter och förslag som har framförts från riksdagens sida och som herr Björck i Nässjö talade om kommer, som han sade, att prövas av 1974 års försvarsutredning. Beträffande frågan om utjämning i betalningshänseende har konstitutionsutskottet erfarit att regeringen överväger att lämna förslag till riksdagen nästa år. Vi har utförligt redovisat ärendet i en promemoriebilaga, vilket jag tycker att det har funnits anledning att göra. Jag vill också hänvisa till försvarsutskottets betänkande nr 13 till denna riksdag. Därmed tycker jag att vi kan skiljas från det här ärendet utan onödig tidsutdräkt. Det är mitt bidrag till att — för att tala med herr Björck i Nässjö — inte tala i nattmössan med utgångspunkt i detta granskningsbetänkande.
Fru talman! Vi har tidigare flera gånger från kammarens talarstol understrukit att det förhållandet att en fråga på ett senare stadium bringas till lösning eller övervägande inte fritar regeringen från ansvar för underlåtenhet att verkställa beslut som den enligt tidigare riksdagsskrivelse haft att ombesörja. Det enda som kan ursäkta regeringen är naturligtvis om dessa riksdagsskrivelser innehåller uppenbara orimligheter eller om problemet på annat sätt snabbt kan lösas i lämplig ordning. Men så förhåller det sig inte i detta ärende. Jag anförde ett exempel. Det gällde försvarets materielverk, som alltså redan på hösten 1972 framhöll behovet av rörliga krediter. Det svar detta verk får av herr Svensson i Eskilstuna är uppenbarligen att det inte var någonting som brådskade utan att det kunde vänta. Det är trösterikt att 1974 års försvarsutredning som kommer att lämna sitt betänkande hösten 1976 behandlar frågan. Men det vittnar inte om någon snabbhet från regeringens sida att verkställa riksdagens beslut. Jag tycker att regeringen så snabbt som möjligt skall effektuera dessa — Nr 70 propåer från försvarsutskottet. Sedan kan naturligtvis försvarsutredning Tisdagen den en se över den mera långsiktiga användningen av rörliga krediter och 29 april 1975 de tekniska formerna för detta.

Här finner man alltså ramen för Konungens befogenhet att utfärda föreskrifter. Konungen kan efter ordalydelsen ge riksförsäkringsverket i uppdrag att bestämma vilka uppgifter enskilda personer skall lämna för att få ut ersättning enligt lagen om allmän försäkring.

Och deras opposition gällde inte främst vare sig den konstitutionella bristen eller det administrativa besväret. En Skaraborgstandläkare, som spelade rollen av förste opponent, vägrade att fylla i uppgifterna därför att tandläkarna inte blivit garanterade integritetsskydd för sina uppgifter. Skaraborgstandläkarens sak prövades av riksförsäkringsverket, och JO uttalade sig därom. I dessa uttalanden uppehöll man sig däremot främst vid den konstitutionella aspekten. Riksförsäkringsverket biföll Skaraborgstandläkarens besvär därför att ”uppgift om arbetad tid inte var erforderlig för bestämmande av tandvårdsersättning under räkningsperioden”. JO menade att förfarandet var ett exempel på illojal maktanvändning. Jag återkommer senare till JO:s yttrande.

Jo, man hade täckt bristen på delegation från Konungen till riksförsäkringsverket. Konungen hade sagt att i framtiden kunde riksförsäkringsverket låta de allmänna försäkringskassorna hämta in uppgifter även för andra ändamål än beräknande av ersättningen. En sak glömde man emellertid bort — eller synes ha glömt bort — nämligen att täcka bristen på delegation från vi har opponerat oss från borgerligt håll. Tisdagen den Vår erinran bör enligt min mening göras redan av principiella skäl. 29 april 1975 Det åligger konstitutionsutskottet att påpeka för regeringen, om den över skridit sina befogenheter givna av riksdagen. Det förvånar mig att inte — Granskning av vår vördade ordförande i utskottet, Hilding Johansson, velat hålla med statsrådens mig om denna självklarhet. tjänsteutövning Men frågan är inte enbart av principiellt intresse ur konstitutionell m.m. synpunkt. Vi har i denna fråga ett exempel på vart ett maktmissbruk som verkar vara relativt oskyldigt kan leda hän. Vissa frågor Anknytningen till den orimligt starka påföljden i 11 § ger påbudet att — rörande tandvårdslämna in de uppgifter riksförsäkringsverket behöver mycket stor tyngd. taxan Den som vägrar lämna in fordrade uppgifter kan vägras att få ut sin ersättning för utfört arbete. Då tandläkarnas arbete den ena månaden kan bestå huvudsakligen av att börja behandlingen på nya patienter och den andra månaden huvudsakligen av att slutföra behandlingen på ett stort antal patienter, kan den fordrade ersättningen variera mycket starkt från tandläkare till tandläkare och från månad till månad. Endast slutförda arbeten ersätts nämligen. Ena månaden kan ersättningen röra sig om 2000 kr., andra månaden om 20 000 kr. Slarv eller vägran att fullständigt fylla i ”statistiska uppgifter” kan alltså resultera i att ett belopp om 20000 kr. inte utbetalas. Sedan ändringen i tandvårdstaxan trätt i kraft har riksförsäkringsverket utfärdat ett nytt formulär att från den 1 januari 1975 fyllas i av en tredjedel av privattandläkarna. Det gäller formulär FKF 7300 som inte har nämnts i utskottsmajoritetens uttalande. Det är i detta formulär vi menar att riksförsäkringsverket använt sig av den befogenhet Konungen felaktigt har givit verket. — Visserligen faller den ruta i det tidigare formuläret FKF 7304, som utskottsmajoriteten yttrat sig om, även utanför ramen i lag om allmän försäkring. Men ifyllandet av den rutan vållar förhållandevis litet bekymmer och är därför av betydligt mindre intresse än en viss ruta i formulär FKF 7300. Den ruta jag åsyftar finns upptill till vänster på blanketten och lämnar plats för uppgifter om ”Av tandläkaren använd behandlingstid”. I denna ruta skall tandläkaren redovisa på fem minuter när, den tid varje patient tagit att behandla. En sådan redovisning måste grundas på fortlöpande tidsstudier under hela arbetsdagen. Då tidsstudierna är knutna till patient, måste tandläkarna subtrahera varje femminutersperiod som går bort medan patienten är under behandling, exempelvis tid för telefonsamtal med förtroendeläkaren eller allmänna försäkringskassan, tid för patient i stol nr 2, etc. Tandläkarna menar att tidsåtgången per patient för dessa tidsstudier är mellan tre och fem minuter. Normalt har en tandläkare 20 patienter per dag. Ifyllandet av denna ruta betyder att minst en timme om dagen tages från en privatpraktiserande tandläkare, tid som han annars skulle ha ägnat sig åt sina patienter. Alltså i verkligheten en timme om dagen 111 Vissa frågor tages från patienter med vårdbehov. Om man så räknar med minst 1 100 privatpraktiserande tandläkare som i dag har att fylla i formuläret om använd behandlingstid, betyder det att man varje dag berövar patienterna 1100 timmars vårdkapacitet. Men kritiken är ändå inte riktigt färdig med detta. Den direkta arbetsbelastningen som läggs på tandläkarna och därmed drabbar patienterna är allvarlig. Men dessutom förefaller uppgifterna vara meningslösa. Det ligger utanför diskussionen att gå närmare in på nyttan för statistiskt ändamål med dessa uppgifter. Jag vill gärna vidgå att även för mig är det dunkelt hur dessa uppgifter skall kunna fylla någon funktion. Tandläkarna är en yrkeskår som känt vårdansvar för sina patienter. De är intresserade av att utöva sitt yrke och har de senaste åren blivit alltmer irriterade över den administrativa börda som lagts på dem. Ser man åläggandet om tidsredovisning som jag redogjort för som ett åläggande ovanpå alla tidigare ålägganden, framstår det klart att man måste bringa de ansvariga till eftertanke. Det är en angelägen fråga att riksdagen får vara med och bestämma en gräns för belastningen av tandläkarkåren. Vi i moderata samlingspartiet har inte motsatt oss en reformering av tandvården. Det är för oss självklart att alla människor skall ha rätt till god tandvård, rätt och möjlighet. Men en god tandvård förutsätter en tandläkarkår som trivs med sitt arbete och som känner sig uppskattad. Hur skall man kunna räkna med en god tandvård i framtiden om statsmakterna ständigt visar prov på misstro mot tandläkarnas goda vilja och slår dövörat till för klagomål över betungande administration? I stället för misstro, uppskattning av en skicklig yrkeskår. I stället för administrativt krångel, arbetsro. Det är krav inte bara för tandläkarnas egen skull utan i högsta grad för patienternas skull. Och det är väl en god tandvård vi vill erbjuda alla människor?

Herr talman! Två talare före mig i denna fråga har kommit med många fakta. Som herr Jonnergård helt riktigt påpekade framhöll departementschefen i förarbetena till den nya grundlagen att i verkställighetsföreskriftens form får inte beslutas om något som kan upplevas som ett nytt åliggande för enskilda eller om något som kan betecknas som ett tidigare ej föreliggande ingrepp i den enskildes personliga eller ekonomiska förhållanden. Vad vi här diskuterar är ett sådant ingrepp. Det är ett sådant ingrepp som — det har jag blivit fullkomligt övertygad om under utskottets behandling — saknar täckning i riksdagsbeslut och lag. Socialministern har kort sagt överskridit sina befogenheter, och det finns anledning att påtala detta här i riksdagen.

Genom en ändring i tandvårdstaxan den 28 juni 1974 föreskrevs att privatpraktiserande tandläkare skulle redovisa arbetstid och andra uppgifter som riksförsäkringsverket föreskriver. När nu de borgerliga reservanterna gör gällande att denna skyldighet för tandläkarna skulle innebära ett överskridande i bemyndigandereglerna i lagen om allmän försäkring, måste det som jag ser det röra sig om en klar missuppfattning. Det är ju helt enkelt fråga om att redovisa arbetstid, och det måste väl ändå 113 Vissa frågor vara av betydelse för lagens tillämpning. Tidsuppgifterna behövs för att klarlägga hur mycket tandläkarna tjänar per timme. Dessa uppgifter är nödvändiga för att riksförsäkringsverket skall kunna följa utfallet av tandvårdstaxan och fullgöra sin skyldighet enligt 2 kap. 3 § lagen om allmän försäkring, att utarbeta och framlägga förslag till ny tandvårdstaxa. De andra bestämmelser som det här gäller är nödvändiga för att uppgiftsskyldigheten inte skall kunna åsidosättas av tandläkarna. Det är som utskottsmajoriteten framhållit helt klarlagt att ändringarna av tandvårdstaxan tillkom vid en tidpunkt då regeringen hade laglig befogenhet att ensam meddela bestämmelser av denna karaktär. Enligt utskottet kan således ingen erinran riktas mot det sätt på vilket ändringarna i tandvårdstaxan utformats. De uttalanden som JO gjort — och som fru Jacobsson här hänvisade till för en stund sedan — hör inte till riksdagsbehandlingen av denna fråga. Vad vi nu diskuterar gäller vilket lagligt stöd regeringen har haft, och den frågan faller utanför JO:s verksamhetsområde. Jag är angelägen att påpeka det för fru Jacobsson. Jag tror det finns anledning att påminna reservanterna om att när tandvårdsreformen beslutades här i riksdagen, så framhöll både regeringen och utskottet nödvändigheten av en noggrann uppföljning av tandvårdstaxan. Detta ströks också starkt under av flera talare i den debatt som föregick beslutet. Jag vill citera följande rader på s. 24 i socialförsäkringsutskottets betänkande 1973:20 om tandvårdsförsäkringen: ”Utskottet understryker departementschefens uttalande om att riksförsäkringsverket redan från början genom olika undersökningar skall följa utfallet av tandvårdstaxan. Om dessa undersökningar visar att taxan eller vissa delar därav ger ett för högt utfall för tandläkarna bör det ankomma på riksförsäkringsverket att snarast möjligt föreslå de ändringar i taxan som kan befinnas motiverade.” Det var ett mycket kraftfullt uttalande av riksdagen och det förutsätter att riksförsäkringsverket får tillgång till de tidsuppgifter vi nu diskuterar. När regeringen utfärdar de bestämmelser som riksdagsbeslutet fordrar, då vill de borgerliga partierna göra gällande att det ansvariga statsrådet inte skulle haft stöd härför i riksdagens beslut. Är det riksdagens beslut eller är det tandläkarnas intressen som de borgerliga vill slå vakt om? Samhällets kostnader för tandvårdsförsäkringen beräknas överskrida 700 milj.kr., och då måste det väl också vara ett rimligt krav att samhället skaffar sig insyn i hur försäkringens pengar utnyttjas. Det har varit helt nödvändigt att få in de uppgifter från tandläkarna som det här gäller. Herr talman! Fru Jacobssons påstående nyss från denna talarstol att detta skulle vara att betrakta som misstro mot tandläkarna måste jag på det allvarligaste tillbakavisa. Låt mig i sammanhanget få påpeka att tandläkarna själva hade synpunkter att framföra på tandvårdstaxan, men när det sedan gällde att utforma den redovisningsblankett som måste finnas för kontrollen, då avböjde tandläkarnas egen organisation — Tandläkarförbundet — att med = Nr 70 verka vid riksförsäkringsverkets utformning. Tisdagen den För oss som sysslar med tandvård inom landstingen kommer också 29 april 1975 den här redovisningen att bli värdefull. Åtminstone inom det landstingsområde jag kommer ifrån, Värmland, har vi ansett det mycket vär Granskning av defullt med en fortlöpande kartläggning av inte bara folktandvårdens = statsrådens verksamhet utan i lika hög grad av erfarenheter om hur reformen slår tjänsteutövning inom den privata sektorn. m.m. Som utskottsmajoriteten framhåller finns det ingen som helst anledning till erinran mot de bestämmelser som åläggs privattandläkarna, att Vissa frågor redovisa sin arbetstid på tandvårdsräkningarna. rörande tandvårdstaxan Fru JACOBSSON : Herr talman! Visst måste, herr Olsson i Edane, statsrådet Aspling hålla sig inom den ram för sitt handlande som' han har fått av riksdagen. Det råder väl inget som helst tvivel om det. Enligt den ramen har privattandläkarna ålagts att lämna uppgifter i den mån dessa har varit behövliga för tillämpningen av lagen, dvs. för beräkning av ersättningen. Nu tror jag att herr Olsson av en bestämd anledning har gått vilse i dessa författningar och i detta krångliga ärende. Två blanketter är nämligen aktuella, och jag tror att herr Olsson har stirrat sig blind på den ena och inte insett att det finns en blankett till. Jag försökte redan i mitt tidigare inlägg att klargöra att den blankett som jag här har åberopat, den blankett som kallas Tandvårdsräkning, inte har nämnts av utskottsmajoriteten i betänkandet. Den redovisning som tandläkarna har att ge i den blanketten under rubriken Av tandläkaren använd behandlingstid behövs över huvud taget inte för beräkning av ersättningen. Och, herr Olsson, hur skall blanketten fyllas i? Har herr Olsson varit på en privat tandläkarmottagning i dag och iakttagit hur arbetet går till? För att kunna lämna uppgifterna om behandlingstiden måste privattandläkaren ha ett tidtagarur, som han startar när han börjar behandlingen av en patient. När han lämnar patienten för att svara i telefon, tala med sin sköterska, göra i ordning ett instrument eller gå till en annan patient, måste han stoppa uret. Varje gång han går tillbaka till patienten och utför någon behandling, måste han starta uret. Hela denna tidsstudie —- man får inte underlåta att redovisa en tid som understiger fem minuter — gör i själva verket att tandläkarna upplever sin situation såsom fruktansvärt stressad. Deras arbetsförhållanden kan liknas vid förhållandena för en bilförare, som är så rädd för att överskrida hastigheten att han stirrar på hastighetsmätaren i stället för på vägen. Det finns alltså risk för att den administration som har lagts på tandläkarna hindrar dem från att ordentligt ägna sig åt sina vårduppgifter. Det är det ena felet med redovisningen.

Men den har vi inte heller tagit upp. Nej, herr Olsson, att regeringen har gått utöver de befogenheter som ges i lagen om allmän försäkring är nog alldeles klart. Att det har väckt en utomordentligt stor irritation beror på att tandläkarna dessutom har upplevt den administrativa ordningen såsom betungande. Kritiken har huvudsakligen riktats mot att man har knutit en orimligt stark påföljd till uppgiftslämnandet. Försäkringskassan kan nämligen innehålla privattandläkarnas ersättning — deras inkomster, herr Olsson — om de slarvar med en uppgift för statistiskt ändamål.

Herr talman! Herr Olsson i Edane var mycket mångordig, när han försökte försvara regeringens handlande i denna fråga. Hans försvar gick ut på att allting i stort sett var bra och att de här uppgifterna var behövliga för lagens tillämpning. Men, herr Olsson, det torde väl ändå vara helt klart att de här statistiska uppgifterna inte har någonting att göra med utbetalningen av ersättningen, och det är ju detta det verkligen gäller i det här fallet. Eftersom uppgifterna inte har någon betydelse för lagens tillämpning, är alltså föreskriften utfärdad utan stöd i gällande lag. Då, herr Olsson i Edane, finns det anledning att kritisera regeringen. Svårare var det faktiskt inte.
Herr talman! Jag kan ge herr Jonnergård den elogen att han åtminstone håller sig till ämnet, dvs. befogenheterna för regeringen. Jag vill då säga att den ändring som skedde av tandvårdstaxan den 28 juni 1974 hade en konstitutionell förankring. Det är ingen tvekan om det. Därför behöver vi inte resonera mera om den saken. Fru Jacobsson kom snabbt från ämnet och över till de två förkättrade Nr 70 blanketterna, som moderata samlingspartiet envist vill framhålla. När Tisdagen den jag lyssnade till fru Jacobsson var det närmast som att återgå till den 29 april 1975 två timmar långa interpellationsdebatt som vi hade den 21 november förra året. Då fick vi också höra vilket oerhört merarbete det här upp Granskning av giftslämnandet skapade för privattandläkarna. Jag vill nog närmast upp statsrådens fatta fru Jacobssons senaste inlägg som en svartmålning och en upp tjänsteutövning förstoring av det arbete som tidsredovisningen åsamkar privattandläkar m.m. na. Jag vill göra fru Jacobsson uppmärksam på att det är precis samma uppgifter som när tandläkarna debiterar timarvode enligt tandvårdstaxan. Vissa frågor Det är ingen skillnad. rörande tandvårds Sedan kan jag väl tillägga att det är ganska självklart att en så stor — taxan och omfattande reform inte kan genomföras helt problemfritt. Det har väl inte skett någon stor social reform utan initialsvårigheter, men påståendet att de ändringar i tandvårdstaxan som skett i syfte att få till stånd en noggrann uppföljning av taxan skulle sakna stöd i lagen om allmän försäkring måste helt enkelt, som jag sade tidigare, grundas på en missuppfattning. När regering och riksdag begärt att riksförsäkringsverket skall kunna redovisa utfallet av tandvårdstaxan, tycker jag att även moderata riksdagsledamöter bör ställa upp bakom detta krav i stället för att gå privattandläkarnas ärenden. Här har varit en allmän strävan att samhället skall skaffa sig insyn i hur statens pengar förvaltas. Då förefaller det åtminstone för mig rätt underligt att enskilda ledamöter vill ifrågasätta om detta verkligen är nödvändigt, men det är vad fru Jacobsson har gjort.
Herr talman! Frågan om det har varit befogat att gå in på formulären eller inte vill jag besvara först. Givetvis har det varit befogat, därför att formulären visar vart en konstitutionell felaktighet kan leda. Det är inte i själva formulären som felaktigheten ligger. Men man hade inte kunnat utfärda formulären om man inte hade haft en felaktighet att stödja sig på. Om man ser delegeringen av lagstiftningsmakten som en kedja, där först riksdagen ger regeringen befogenhet och regeringen i sin tur ger riksförsäkringsverket befogenhet, brister det här i det första ledet mellan riksdagen och regeringen. Vi har inte anmärkt på någonting i det senare ledet mellan regeringen och riksförsäkringsverket. Men regeringen har inte haft riksdagens fullmakt bakom sig när den utfärdade taxeändringen. Det tror jag aldrig att herr Olsson i Edane kan komma ifrån om herr Olsson verkligen sätter sig ner och studerar de här frågorna från konstitutionell synpunkt. När det sedan gäller nyttan av statistiska uppgifter för framtida ändring i tandvårdstaxan har vi inom moderata samlingspartiet inte satt oss emot den saken. Men vi anser att formulären skall vara vettigt utformade, så att de inte tar en timme om dagen i arbetstid för en privattandläkare. Det är från patienterna man måste ta den tiden. Det är patienterna som drabbas.

Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten, men jag skulle vilja ställa en kort fråga till fru Jacobsson. Hon säger att det har varit viktigt att få vettigt utformade blanketter. Därför skulle jag vilja fråga: Varför avstod privattandläkarnas egen fackförening, Sveriges tandläkarförbund, från att vara med och utforma dessa blanketter? De fick ändå ett erbjudande från riksförsäkringsverket, men tandläkarna lämnade skriftligt besked om att de inte hade något intresse av att vara med och utforma blanketten till sin fördel. Varför tog de inte den chansen?
Herr talman! Detta tycker jag däremot att vi skall hålla utanför debatten. Frågan om hur tandläkarnas representanter har agerat i förhållande till tandläkarna anser jag mig inte bemästra att ta upp här. Det är deras interna angelägenhet.

Herr talman! Det råder inget tvivel om att den svenska monarkin är väl förankrad bland människorna i vårt land. De många vittnesbörd som finns om detta behöver inte lämna någon i tvivelsmål. Detta är naturligtvis ett tråkigt förhållande för de republikaner som finns. Särskilt sorgligt är det för socialdemokratin som har republik på sitt program, men som inte vågat genomföra kravet. Det är en missuppfattning att tro att socialdemokraterna är helt overksamma i sitt republikanska nit. Tvärtom har här utvecklats en betydande aktivitet de senaste åren. Man höll sig någorlunda på mattan så länge den gamle kungen levde, men nu tycks en hel del av hämningarna ha släppt. Exempel på detta är ordensväsendets avskaffande, de nya formerna för riksdagens högtidliga öppnande, avskaffandet av skattefriheten för kungahusets medlemmar och mycket annat. Det som riksdagen i dag har att ta ställning till är avskaffandet av beteckningen Kunglig framför namnet på statliga verk och militära för band. Frågan kan synas vara liten, men insatt i sitt sammanhang är Nr 70 det ingalunda någon bagatellartad fråga. Tisdagen den Monarkins bevarande har varit en given utgångspunkt för den nya 29 april 1975 författningen. Det har understrukits i grundlagspropositionen av det ansvariga statsrådet, herr Geijer. Konungen är alltjämt rikets statschef. Ar — Granskning av betet från socialdemokratiskt håll att eventuellt bereda vägen för republik = statsrådens genom åtgärder av det slag som nu är för handen innebär att man bryter = tjänsteutövning den enighet och de löften som låg bakom den kompromiss som träffades — m.m. i Torekov. Från moderata samlingspartiets sida ser vi allvarligt på detta om det skulle vara riktigt. Vi vet att det som nu håller på att ske icke — Slopande av har stöd bland människorna. beteckningen Det är djupt beklagligt att regeringen uppenbarligen valt att försöka — Kungliginamnet på införa republik smygvägen. Det är betecknande att man inte vågar ta = statliga myndigheen öppen diskussion utan ägnar sig åt nålstygnstaktik. ter Regeringens metoder härvidlag inger inte någon respekt. Och att det är fråga om ett förberedelsearbete för att införa republik är helt uppenbart. Något annat syfte kan rimligen inte verksamheten tjäna. Möjligen skulle det kunna vara fråga om vanlig klåfingrighet, men den brukar faktiskt inte vara så systematisk utformad som nu är fallet. Avskaffandet av beteckningen Kunglig är märklig på två sätt. Det gäller dels grunden för åtgärden, dels tillvägagångsättet. Regeringen menar nu att avskaffandet av beteckningen Kunglig hör samman med att konungen inte längre formellt är chef för statsförvaltningen och högste befälhavare för krigsmakten. Detta är i grunden ett felaktigt argument. Beteckningen Kunglig har hittills endast angett att verksamheten varit statlig och sålunda ej av kommunal eller privat natur och inte heller direkt underställd riksdagen. Här finns också en direkt parallell till förhållandena i andra länder. De monarkier som jag känner till har använt och använder beteckningen Kunglig utan att monarken där under åtskillig tid haft vare sig direkt eller formellt chefsskap över den statliga verksamheten. Den nya grundlagen, som gäller fr.o.m. årsskiftet, innehåller ingenting om namngivning av myndigheter. Moderata samlingspartiet anförde i sin partimotion i grundlagsfrågan 1973 följande: ”Det ter sig likaså självklart att svenska myndigheter, verk och militära förband allt framgent använder beteckningen Kunglig.” Konstitutionsutskottet och riksdagen hade ingenting att erinra mot skrivningen i denna del. Om det, herr talman, hade varit på det sättet att man hade ansett att moderata samlingspartiet här hade framfört felaktiga synpunkter och att vi hade dragit tokiga slutsatser av den nya grundlagen hade naturligtvis de republikaner som funnits i kammaren eller utskottet sagt att de inte kunde dela partiets uppfattning. Det är fullkomligt otänkbart att den här frågan bara skulle ha kunnat segla förbi utskott och kammare om det nu hade funnits någon invändning att göra mot det som moderata samlingspartiet då anförde. Och någon sådan invändning kom alltså inte. Det finns sålunda varken någon saklig grund eller några praktiska skäl 119 120 som talar för att beteckningen Kunglig försvinner. Det är en ren efterhandskonstruktion att detta skulle följa av den nya grundlagen, men det ingår alltså — som jag sagt — i det led av antimonarkistiska åtgärder som man har satt i gång. Vad som är ägnat att förvåna är också formerna för förändringen. Man borde ha kunnat vänta sig att en så pass viktig fråga och en så pass omfattande åtgärd — det rör sig om en hel del förband och myndigheter — skulle ha handlagts på sedvanligt sätt, dvs. dragits i konselj. Det har man emellertid struntat i. Det hela har gått så till att man har diskuterat saken i statsrådsberedningen under förra hösten — och då hade varken statsrådsberedningen eller regeringen någon formell beslutskapacitet. Då gällde fortfarande den gamla grundlagen. Sedan har man uppdragit åt rättschefen i statsrådsberedningen att ta kontakt med redaktören för statskalendern. Man får förmoda att det skett per telefon, eftersom det inte finns ett papper, inte en PM eller någonting liknande som visar vilka grunderna är för beslutet eller hur det förberetts. Jag efterlyste sådana i utskottet, och det har meddelats att några sådana icke existerar. Det behandlades förra året ca 27 000 ärenden i konselj. Det är höjden av nonchalans att inte bry sig om att dra ett ärende av denna typ i konselj. Att handläggningen går till så att rättschefen i statsrådsberedningen ringer till redaktören för statskalendern vittnar om hur regeringen anser att frågor med anknytning till monarkin skall handläggas. Det går nämligen inte att hävda att det här bara rör sig om en följdändring till författningen. Som jag tidigare sagt och som också utförligt motiverats i den moderata reservationen vid utskottets betänkande, så är det här fråga om saker som sannerligen inte följer automatiskt av grundlagsreformen. En annan märklig sak gäller stora riksvapnet, det vapen som kammarens ledamöter kunde avnjuta vid riksdagsöppnandet i stort format på filmduken alldeles ovanför talmannens plats. I lagen om rikets vapen av den 15 maj 1908 som trädde i kraft den 1 januari 1909 som som fortfarande gäller, heter det i 1§: ”Rikets vapen äro två, stora vapnet och lilla vapnet.” Rättsläget härvidlag är alltså helt klart. Men i en PM från utrikesdepartementet, som sänts ut bl.a. till våra utlandsmyndigheter, heter det i punkten 7: ”Det bör i sammanhanget observeras att stora riksvapnet numera är att betrakta som det Kungl. Husets personliga vapen. Myndighet bör begagna lilla riksvapnet.” Det innebär alltså att UD på egen hand försöker upphäva gällande lag! Heraldisk expertis som jag varit i kontakt med har karakteriserat UD:s ståndpunkt som ”heltokig”. Men det får man tydligen vara i sitt republikanska nit. rikesdepartementet är ganska betänkligt.

tjänsteutövning Jag kan inte underlåta att uttrycka min förvåning över att folkpartiet — m.m. och centerpartiet inte velat slå vakt om monarkin genom att stödja den moderata reservationen. Centerns särskilda yttrande är så platt och in — Slopande av tetsägande som det maximalt går att uppnå, och partiet anser tydligen = beteckningen ställning är densamma. på statliga myndig Herr talman! Vad som förekommit från regeringens sida är alltså sam — heter manfattningsvis: felaktiga slutsatser av den nya grundlagen, nonchalant och felaktigt handlande när det gäller handläggningen samt försök att Det anmärkningsyrkande som föreligger är enligt min mening ovanligt välgrundat.